Herr talman! Jag kan väl för att vara rättvis säga att ärendet legat i departementet, men att herr statsrådet på senaste tiden har tagit itu med det, vilket noteras med tacksamhet. Det gläder mig att få svaret, att zonexpropriationsinstitutet gäller även statens mark. Nu vill jag också säga att den som känner till ärendet vet att det inte är så stora intressen man har att väga mot varandra. Statens järnvägar ville först placera ett hotell i dessa kvarter. Nästa fråga som kom upp var väl närmast att man vill ha en flygterminal där. Det kan tillgodoses då man fastställer stadsplan för området; man behöver inte avvakta genomförandet av zonexpropriation tills dessa frågor blir lösta. Själva expropriationsärendet kan avgöras utan hänsynstagande till dessa frågor som man i stället får ta upp vid fastställande av stadsplanen. Det kanske kan tänkas att staten anser sig förhandla bättre om man har ett tvång på att man inte beviljar en viss zonexpropriation.

Herr talman! Med anledning av detta utlåtande som tar upp motioner om förenkling av företagens uppgiftsskyldigheter vill jag göra några kommentarer. Företagarnas tid upptas i dag i växande usträckning av rent företagsadministrativt arbete. Det är så för alla företag och det är för företagen förenat med stora kostnader. Men jag tror att speciellt för de mindre företagen som inte har möjligheter att anställa specialister blir sådana här arbetsuppgifter särskilt betungande. De har ofta en rent produktionsteknisk bakgrund. Det är yrkesskicklighet och erfarenhet från praktiskt arbete vid maskinerna som ofta givit företagarna impulser och idéer till att starta eget företag. Det administrativa arbetet i företaget betraktar många av dem som ett nödvändigt ont vilket tar alltför mycken dyrbar tid från det produktiva arbetet. Det har också i den näringspolitiska debatten riktats kritik mot de mindre och medelstora företagen — en alltför generaliserande kritik tycker jag — som dock har ett visst fog för sig. Kritiken går ut på att den administrativa och den ekonomiska funktionen hos dessa företag är eftersatt. Då tycker jag att det är mycket viktigt för att höja dessa företags effektivitet och lönsamhet att man söker medverka till att just det administrativa och det ekonomiska arbetet i företagen underlättas så mycket som möjligt. I det avseendet har också mycket gjorts från företagarnas egna organisationer. Jag kan som exempel nämna att Sveriges hantverksoch industriorganisation har byggt upp ett nät av bokföringsbyråer som skall hjälpa företagen med kalkylations-, bokföringsoch redovisningsarbete. Moderna kontoplaner har utarbetats av branschförbund och näringslivsorganisationer. Dessa planer ger företagaren möjlighet att få en aktuell bild av kostnadsutveckling och lönsamhet i företaget. Vidare anordnas kurser och informationsmöten för företagsledare. Alla dessa åtgärder har vidtagits för att tillgodose de allt större krav som ställs på företagen i ett näringsliv som präglas av snabba förändringar och en allt hårdare konkurrens. Mot den bakgrunden tycker vi motionärer — med herr Anders Jonsson som första namn i andra kammaren och jag i denna kammare — att statsmakterna också borde lämna sitt bidrag till rationaliseringssträvandena. Detta kan ske i första hand genom att försöka förenkla och samordna alla krav på uppgifter av olika slag och att handha uppbörden av skatter och avgifter, som olika myndigheter ställer på företagarna. Ett företag inom produktion eller handel kan t.ex. ha att avge statistik till generaltullstyrelsen, kommerskollegium, riksförsäkringsverket, — taxeringsmyndigheterna, länsarbetsnämnden, allmänna försäkringskassan och kontrollstyrelsen för att nu nämna några av de uppgiftskrävande verken. I vissa fall skall samma uppgifter lämnas till flera olika myndigheter. Ganska snart kommer en utbyggnad av finansstatistiken att aviseras, vilket torde innebära att uppgifter infordras från mellan 15 000 och 20 000 företag. Här nödgas de berörda företagen att utan ersättning göra ett omfattande extraarbete för att kunna inleverera dessa uppgifter. Jag är på det klara med att vissa av dessa uppgifter är nödvändiga för staten, exempelvis för att uppbördssystemet skall kunna fungera. Vi är också införstådda med uppfattningen att det är nödvändigt att såväl staten som det enskilda näringslivet till sitt förfogande har en aktuell statistik som visar utvecklingen inom olika branscher. Det är till nytta både för enskilda företag och för deras organisationer. Vi menar dock att en förenkling kan komma till stånd och bör genomföras snarast. Därför tycker jag det finns all anledning för staten att nu göra en fullständig genomgång av dessa problem och klarlägga de skyldigheter som åläggs företagen. I vår motion har vi framhållit att målsättningen då bör vara, att alla uppgifter samlas på ett formulär och tillställes endast en myndighet. Jag förstår att inte alla uppgifter kan samlas på ett formulär som fylls i vid ett tillfälle och sänds in till en myndighet. Men man bör söka åstadkomma ett gemensamt cirkulär för så många uppgifter som möjligt. Med modern datateknik bör dessa uppgifter kunna lagras i en databank och sedan fördelas på de myndigheter som har behov av dem. Redan år 19653 beställde riksdagen en sådan utredning hos regeringen. Den utredningen har vi ännu inte sett till. I ett interpellationssvar i andra kammaren under fjolårets riksdag förklarade finansministern att utredningen skulle tillsättas ganska snart. Men vi har ännu inte sett till den, och nu har man i utskottsutlåtandet aviserat den till innevarande vårriksdag. Det är inte så många veckor kvar på vårriksdagen, men jag hoppas, herr talman, att utredningen verkligen kan tillsättas med det snaraste och att åtgärder snart kan inriktas på att nedbringa företagens kostnader för det merarbete staten ålägger dem. Herr talman! Med min förhoppning att denna utredning snart kommer till stånd avger jag inte något yrkande. syfte att från arvsskatt befria ideell stiftelse och sammanslutning som främjade t.ex. religiösa, välgörande eller eljest allmännyttiga ändamål samt folketshusförening, bygdegårdsförening eller annan liknande sammanslutning som hade till främsta syfte att anordna eller tillhandahålla allmän samlingslokal.

Herr talman! Det är inte precis någon ny vårprimör som bevillningsutskottet med detta ärende tillför kammarens matsedel i dag. Det hör till de gamla sakerna, och jag kan inte utlova några nya smaksensationer i ärendet. Vad som ligger bakom de i bevillningsutskottets betänkande avhandlade motionerna är den omständigheten att vissa stiftelser för allmännyttiga ändamål i beskattningshänseende behandlas olika när det gäller arv och när det gäller gåvor. Det som motionärerna och reservanterna här har begärt är att stiftelser och sammanslutningar som är befriade från gåvoskatt också skall vara befriade från arvsskatt. Så är nu fallet endast beträffande arv till ändamål av särskilt hög samhällsnyttodignitet, t.ex. rikets försvar och barns och ungdoms fostran samt ändamål som tillgodoser ålderstigna och sjuka. Däremot tillämpas för andra stiftelser eller sammanslutningar som främjar religiösa, välgörande, konstnärliga, idrottsliga eller andra liknande kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål arvsbeskattning enligt klass III med en skatt på mellan 10 och 30 procent. Staten kräver sin tribut vid arv även när det gäller sådana här stiftelser. Reservanterna tycker att det är något ologiskt att en frikostig givare som under sin livstid skänker en penningsumma till så behjärtansvärda ändamål som det här gäller åtnjuter skattefrihet, under det att skatt skall utgå, om han skänker bort samma summa efter sin död genom testamente. Detta befrämjar inte tillkomsten av sådana testamentariska förordnanden för sam hällsnyttiga ändamål, och det gäller ofta verkligt behjärtansvärda ting. Bevillningsutskottets majoritet har ställt sig negativ till våra initiativ i fjol liksom i år och åtskilliga andra år — och nu i år under hänvisning till den pågående kapitalskatteutredningen som skall göra en översyn även av arvsoch gåvobeskattningen. Bevillningsutskottets majoritet menar, att vi bör kunna lugna oss till dess att resultatet av kapitalskatteutredningens arbete föreligger — och det väntas ske under 1970. Detta låter sig säga, men vi har påmint om saken i minst tio år, och det må vara begripligt om många har blivit otåliga. Man vet inte heller något bestämt om när kapitalskatteutredningens blivande betänkande kommer att resultera i proposition och vad denna kan komma att innehålla i nu ifrågavarande hänseende. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen av herr Yngve Nilsson m.fl.

Herr talman! I detta ärende är det fråga om ändringar i rättegångsbalken, som ansetts påkallade av justitiedepartementets planer på att införa automatisk databehandling inom de olika register, som har anknytning till rättsväsendet. Jag har tillsammans med herr Ernulf i en motion yrkat avslag på dessa lagförslag, men jag vill i detta sammanhang framhålla, att avsikten med motionen icke — såsom möjligen vissa i stor brådska tillkomna argument i motionen kunde tyda på — varit att avstyrka denna rationalisering av registren genom modern datateknik. Meningen har endast varit att påvisa, att lagändringarna icke är behövliga för att åstadkomma det önskade resultatet och att de ur andra synpunkter är mindre lämpliga. Det är sålunda en enkel åtgärd, som icke kräver lagändring, att bestämma hur uppgifterna från domstolar och andra myndigheter till det centrala dataregistret skall vara avfattade och att fastställa formulär härför. Om dessa utformas så, att de kan överensstämma med första sidan i en enkel rutinmässig dom, lär det också utan vidare följa med, att även själva domarna avfattas på detta sätt, så att uppgiftsskyldigheten lätt och smidigt kan fullgöras genom att man gör en fotokopia av domen eller de relevanta delarna därav. Men det är svårt att konstruera ett formulär så, att det passar för även mera komplicerade fall, och då kan det vara mera praktiskt att domen utformas efter omständigheterna i det särskilda fallet och att uppgiften till registret avfattas särskilt i anslutning till det allmänt använda formuläret. Det bör dock fasthållas att domens väsentliga ändamål bör vara avgörande för dess utformning, medan uppgifter till registren är en andrahandssak. Datatekniken bör inte påverka domarnas utformning så att de inte på bästa sätt fullgör sitt egentliga syfte. Under behandlingen i utskottet har vi erfarit att justitiedepartementets avsikt nu — i motsats till vad som framgått av tidigare blankettförslag — är att ta en viss hänsyn till förekomsten av särskilt komplicerade fall och använda sig av det begärda bemyndigandet på ett sätt som inte binder domstolarna onödigt hårt. Allvarligare är en annan ändring som föreslagits i detta sammanhang. Den gäller ordningen mellan de olika avsnitten i brottmålsdomarna. Enligt gällande lag upptas dessa i den logiskt naturliga ordningen: yrkande, domskäl, domslut. Propositionsförslaget går ut på att ordningen skall omkastas, så att domslutet skall komma före yrkandena och domskälen. Detta förslag har framförts utan remissbehandling, även om en eller annan av remissmyndigheterna självmant uttalat en åsikt i frågan. Jag vill inte bestrida att det kan tänkas att det i vissa enkla mål och mycket formbunden uppställning kan vara lämpligt med den angivna ordningen, men det finns många fall där en sådan ologisk uppställning är olämplig och kommer att te sig mycket säregen. Jag vill framhålla att den nya regeln skall gälla alla brottmålsdomar såväl i underrätt som i hovrätt och i högsta domstolen, medan domsformulären för närvarande avses bli tillämpade endast i underrätterna. Deras användning i hovrätterna är för närvarande en öppen fråga, och i högsta domstolen skall de enligt uttalande i propositionen ej alls komma i fråga. Följande exempel må belysa konsekvenserna av den föreslagna lagregeln. En vanlig fastställande. dom i hovrätt eller i högsta domstolen brukar nu lyda — efter redogörelse för den överkla gade domen: N. N. yrkar strafflindring. Hovrätten fastställer underrättens dom. Enligt propositionen skulle ordningen bli den omkastade: »Hovrätten fastställer underrättens dom. N. N. har yrkat strafflindring.» Nu finns det visserligen en specialregel om förenklade domar som möjligen kan användas för att rätta till en sådan onaturlig ordning. Men det gäller bara helt fastställda domar. Skulle den högre rätten vilja ändra på straffmätningen och t.ex. säga, att den inte gör annan ändring i domen än att straffet nedsättes till så och så, då finns enligt propositionen ingen möjlighet att komma ifrån den ologiska ordningen. Det mest otillfredsställande är här inte att domslutet skall föregå domskälen, som ju i dessa enkla fall spelar en undanskymd roll, utan att domslutet till och med skall sättas före yrkandena. Även när det gäller muntligt avkunnande av dom har propositionen bytt plats mellan domskäl och domslut. I detta fall bör dock, som utskottet uttalat, domstolarna inte vara helt bundna av den angivna ordningen. Även när det gäller avfattningen av den skriftliga domen bör enligt min mening Kungl. Maj:t ha möjlighet att i de närmare anvisningar om domsavfattning, som skall meddelas, för vissa fall göra avsteg från den ordning, vari de olika avsnitten är uppräknade i paragrafen. Då motionärerna sålunda kompromissvis uppnått vissa uppmjukningar i utskottets skrivning har vi avstått från att vidhålla vårt avslagsyrkande, och jag har därför inte heller, herr talman, här i kammaren något yrkande.

Herr talman! Herr Alexandersons inlägg mynnade ju inte ut i något särskilt yrkande utan var mera av allmän resonemangskaraktär, men det kanske ändå bör föranleda några kommentarer. Någon remissinstans har i anslutning till behandlingen av detta ärende sagt, att rättsväsendet och särskilt själva domstolsprocessen inte lämpar sig för några rationaliseringssträvanden. Det finns vissa grundläggande regler och principer som det inte är så lätt att rucka på. Även inom rättsväsendet finns dock vissa, vad man kan kalla, kontorsmässiga avsnitt där givetvis liksom på många andra områden tekniska landvinningar kan komma till användning för att stärka effektiviteten. Rättsväsendets informationssystem, förkortat RI, som håller på att byggas upp inom justitiedepartementet och vars riktlinjer utskottet godkänner utgör givetvis ett betydelsefullt led i dessa effektivitetssträvanden. Herr Alexanderson var ju också helt införstådd härmed. Det är alltså nu meningen att utskrivningen av dom i brottmål i underrätterna skall ske på formulär som sedan i kopia skall skickas till datacentralen, alltså i en form som lämpar sig för automatisk databehandling. I den motion, som herr Alexanderson nämnde, sägs det att det kunde vara lämpligare att domen finge utskrivas på det sätt som man vid underrätterna är van vid. Uppgifterna i domen skulle därefter tas in på ett särskilt formulär som skulle skickas in till datacentralen. Det är klart att det hela skulle kunna fungera även på det sättet. Utskottet har emellertid tagit hänsyn till att om en kopia av den dom, som domstolen avkunnar, användes blir det mindre utrymme för den mänskliga faktorn i form av feluppgifter. Fel kan lättare insmyga sig, om ett särskilt utdrag skall göras ur domen för att skickas in till datacentralen. Den föreslagna ordningen att vid utskrivandet av domen domslutet skall anges först och domskälen därefter sammanhänger givetvis med användandet av formulär vid databehandlingen. Vidare föreslås att samma avfattning skall användas även i de instanser där formulären inte kommer till användning. Meningen är att man därmed skall uppnå en viss enhetlighet i utskrivandet av dom i brottmål, oberoende av om den skall gå till databehandling eller inte. Vad till sist gäller själva uppläsandet av domen har utskottet skrivit att praxis i domstolarna har varit att man haft en viss frihet i detta avseende. Man har inte slaviskt behövt följa texten. Utskottsmajoriteten menar att denna praxis bör få gälla också i fortsättningen, även om man anser att huvudregeln bör vara att domslutet läses först. Vi har konstaterat att det systemet för domens avfattning förekommer i många andra länder, och det kan också vara praktiskt för den som vid läsandet av en dom snabbt vill få klarhet om dess innebörd.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
Herr talman! Jag vill bara göra ytterligare några reflexioner. Vi har nog litet var den erfarenheten att datatekniken inte är någon fullgod garanti för att inte felaktigheter skall uppstå. Den är inte heller någon garanti för att man skall få lättförståeliga dokument. Vi har väl litet till mans erfarenhet av hur t.ex. försäkringsbrev o. d. ser ut nu för tiden. Det krävs ofta ett ganska ingående studium för att man skall få klart för sig vad de innebär. De första formulär som visades som exempel på hur man tänkt sig domformulären var också ganska skrämmande ur den synpunkten. De var försedda med rutor, kryss och sådant. Jag är faktiskt rädd för att en sådan utformning snarast skulle kunna innebära en fara för att själva domarna lätt skulle bli felaktiga. Det är inte heller så lätt att kollationera sådana domar mot varandra när det hänger mycket på i vilken ruta det ena eller andra står. Det var emellertid, som jag nämnde, inte meningen att jag skulle motsätta mig det föreslagna systemet, men det bör tillämpas med förstånd och med en viss flexibilitet. Det är i förhoppningen att den nya ordningen vid tillämpningen skall uppfylla de kraven som vi har avstått från vårt avslagsyrkande.

Herr talman! Jag skall bara med några ord kommentera det särskilda yttrande som är fogat till andra lagutskottets utlåtande i detta ärende. Det har tillkommit bl.a. med anledning av en motion som begär en utredning om komplettering av de ekonomiska betingelserna för de pensionärer som står utanför ATP-systemet. Vi är alla glada åt det tillskott som om en stund kommer att beslutas. Det har också tillkommit i en anda av enighet både på utredningsstadiet och när utskottet behandlade ärendet. Men det finns i alla fall vissa ting som utöver detta behöver beaktas. Det är ett faktum att tre kvarts mil jon pensionärer står utanför det här ATP-tillskottet. Siffran pendlar från 900 000 vid tioårsperiodens början till 600 000 vid tioårsperiodens slut. Den yngsta pensionären kommer att vara 83 år när beslutet får full genomslagskraft. Det säger en hel del om tillskottets storlek. Utskottets ordförande talade i utskottet om igelkott då vi diskuterade motionärernas förslag och ansåg att man skulle akta sig för dess taggar. Jag tycker att man i jämlikhetens intresse — den jämlikhet som herr Werner nyss efterlyste — borde kunna ta på den här materian utan att sticka sig och utan att betrakta den som en het potatis. Vi har tidigare sagt — synpunkter som återkommer i den aktuella motionen — att vi för alla de pensionärer som står utanför ATP-systemet skulle kunna tänka oss ett snabbare tillskott än vad man kan ge på det här föreslagna sättet. Men det är tydligen så att den här materian är brännbar, och ingen vill gå i bräschen för det förslag jag förordar. Men de tre kvarts miljon pensionärer som berörs av den här frågan kommer i kläm trots påståendet om jämlikhet.

Herr talman! Jag tror herr Werner ser en smula för ensidigt på innehållet i andra lagutskottets utlåtande när han fått uppfattningen att det är utskottet som avväger vilket utrymme som finns för kostnadskrävande reformer.

Utskottet har accepterat detta förslag i medvetande om att avvägningen skett i departementet, inte bara beträffande de sociala utgifterna utan också gemen samt med finansdepartementet om vad det finns för utrymme för förslagets genomförande. Om någon nu vill ytterligare höja pensionstillskotten måste man också tala om varifrån pengarna skall tas. Resurserna är disponerade i och med att statsverkspropositionen har framlagts, och om inga särskilda omständigheter inträffar måste alltså nya resurser skapas för andra önskemål om sociala reformer eller dylikt. Det är måhända riktigt som herr Werner säger, att de föreslagna tillskotten inte når upp till de höjningar som genomförts under den senaste tioårsperioden. Det vet inte jag eftersom detta förhållande inte undersökts, men i fråga om standardtillägg förmodar jag att de når upp till ungefär samma nivå. I de belopp vi nu redovisar som den totala folkpensionen ligger nämligen också vad som sammanhänger med penningvärdeförsämringen eller övriga förändringar under tiden. Det är ju också avsikten att sådana tillägg skall ske under den tioårsperiod som påbörjas den 1 juli i år med de tillskott på 180 kronor som här är föreslagna. Herr Werner vill vidare att pensionstillskotten skall utgå med fullt belopp till samtliga pensionärer oavsett om reducerad pension föreligger. Men de här beloppen kommer i fortsättningen inte att bli något slags särskilt tillskott, därför att de kommer att ingå i den allmänna pensionen. För en ensamstående pensionär ökas pensionen med 180 kronor från 5 220 kronor till 5 400, osv. undan för undan. Det är väl naturligt att när man bestämt sig för en avvägning av de reducerade pensionerna efter en viss skala måste man följa denna skala eller också göra om den för varje år allteftersom nya tillskott blir nödvändiga, om fullt tillskott skall utgå. Nu nämnde herr Werner framför allt det förtida uttaget. Jag har redan tidigare sagt att förtida uttag gör vederbörande helt frivilligt och är då medveten om de konsekvenser som följer därmed, nämligen att det blir en viss reducering om man tar ut pensionen fyra år eller två år tidigare än vid pensionsåldern 67 år. Det finns inga restriktioner för dessa uttag. Följaktligen finns det inte någon som helst anledning att särskilt premiera dem, så länge det får betraktas såsom en ren fördel för den som inte kan få förtidspension men ändå tycker att han har det så ställt att han kan utnyttja det förtida uttaget och få sin pension exempelvis från 63 års ålder. Detta måste för de flesta innebära att vederbörande har något annat bakom att ta till när inte den reducerade pensionen är tillräcklig. Änkepension kan ju utgå med en femtondel. Jag vet inte vad det finns för sakligt skäl till att man skall ge 180 kronor i tillägg till en femtondels änkepension. Härtill finns ju inte någon som helst anledning. Har vi beslutat en gradering, så får vi väl antingen göra om graderingen eller också får vi följa den och låta de förbättringar av pensionsbeloppen som sker i fortsättningen utgå efter samma skala. Vidare nämnde herr Werner också förtidspensionerna, som ju kan utgå reducerade till en tredjedel eller två tredjedelar av fullt belopp, och att det där skulle vara motiverat att ge fullt tillägg med 180 kronor. Då kommer vi in i precis samma administrativa besvärligheter, dvs. att tillskottet blir en särskild del av förtidspensionen, och det tycker jag inte det finns någon anledning till. Tycker man att en tredjedel eller två tredjedelar är för lågt tilltaget, så får man väl ändra det. Och det är ju vad Landsorganisationen har begärt, nämligen att när arbetsförmågan är nedsatt till hälften pensionen bör utgå med 50 procent och inte med 33 1/3 procent. Det förslaget är dock ännu inte prövat. Sedan kan jag hålla med herr Werner om att förtidspension egentligen borde utgå med ett högre procenttal, eftersom den ju väsentligen avser de aktiva, som kan ha försörjningsbörda, vilket ålders pensionärerna i regel inte har. Om man skulle besluta så, skulle väl alla bli glada. Men tänk vilket väsen det skulle bli när förtidspensionen en gång i framtiden skall reduceras till ålderspension. Det är ju rent psykologiska reaktioner som uppkommer vid sådana tillfällen, om det nu skulle vara ett bättre procenttal för förtidspensionen som sedan skulle sjunka till ålderspensionsprocenttalet, som är 65. För sjukförsäkringen gäller exempelvis 80 procent, och samma procenttal skulle man ju mycket väl kunna tänka sig också beträffande förtidspensionen. Men då blir det en reducering när vederbörande fyller 67 år eller uppnår den lägre pensionsålder som då kan gälla. Jag tror inte att den som då drabbas av reduceringen blir lika nöjd som den gången han fick förbättringen. Jag tycker också att herr Häbinette refererar litet på fri hand när han talar om vad jag skulle ha sagt i utskottet om igelkottens vassa taggar. Jag är inte riktigt säker på att alla här kan tolka vad som låg i det. Jag sade nämligen, att det är underligt att de moderata, alltså det gamla högerpartiet, kommer igen med ett förslag som mötte sådant motstånd sist. I det sammanhanget sade jag att igelkotten fortfarande kan ha taggar och erinrade om hunden som möjligen ger sig på igelkotten första gången men inte gör det en gång till, om han har blivit blodig om nosen första gången.

Man menade att det inte fanns någon säkerhet för de pensionerade. Det är klart att det låg någonting i det påståendet, men de enda som försökt utnyttja dessa möjligheter till ändringar är tills vidare de moderata, som vill använda pengarna till något annat än vad de är avsedda till. Fonderna är nämligen avsedda att trygga pensionerna enligt ATP-systemet, inte att förstärka folkpensionerna. Vill man förstärka folkpensionerna får de kostnaderna tas från samma håll som för pensionerna i övrigt — av allmänna medel. Har man inte råd att betala en höjning av folkpensionen med de resurser som nu täcker folkpensionskostnaderna, nämligen skattemedel i den mån avgifterna inte räcker till, så skall man inte anlita en källa som är avsedd för annat ändamål. Jag tycker inte att det vore något annat än att krypa bakom verkligheten.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

Herr talman! Jag hade haft bättre förståelse för herr Häbinettes medkänsla med de pensionärer som har låga pensioner, om han hade kunnat komma med parollen: Låt oss ta en skattehöjning av ett eller annat slag för att finansiera reformen. Det hade varit något som kom från hjärtat; det som kommer fram nu är inte något annat än rädsla för att fonderna skall bli för stora och besvärande. Det är faktiskt så, herr Häbinette, att det är 900 000 personer av 1250 000 personer som inte har ATP, men det är inte 900 000 personer som är utan tilllägg till folkpension, Det finns nämligen andra pensioner än ATP, och det är bara de som inte får tillägg som är tagna med i bilden. Tilläggen kommer att avräknas gentemot ATP under förutsättning att dessa pensioner är så stora att de överstiger den marginal som finns, 10 gånger 180 alltså 1 800 kronor. Har de mer från ATP får de inget ytterligare. När de når taket mister de resten av tilläggen. Det blir inte de som redan fått ATP som kan få reducering, eftersom de inte får några nya höjningar, utan det är de nya årgångar som kommer till och som följaktligen har fler pensionsgrundande år. Men i varje fall är ATP med i bilden och får täcka en del av de kostnader som eljest skulle täckas av pensionstillskotten. Jag håller fortfarande fast vid att herr Werner är litet ensidig, när han så helt nonchalerar kostnaderna för de reformer som hör till det sociala området. Dessa kostnader blir nämligen stora, eftersom det är så många som skall åtnjuta förmånerna. Om vi som utgångsläge tar det år för något mer än 10 år sedan, nämligen 1958, när det stora ATP-beslutet fattades, finner vi att totalkostnaderna har stigit mer än vad folkpensionerna har ökat rent individuellt, beroende på att det har blivit så många fler pensionärer. Det sägs i proposition nr 38 att den totala ökningen av kostnaderna på detta område under den närmaste tioårsperioden beräknas till i varje fall 1 300 miljoner kronor. Därtill kan man räkna med att kostnaderna för ATP under denna tioårsperiod stiger med 4 miljarder kronor.

Det blir en bättre statistik, när vi kommer tio år framåt i tiden. Men det kommer ändå att bli många som inte får annat än folkpension. Många har nämligen inte haft någon förvärvsinkomst alls under låt oss säga den aktiva tiden; alla hemmafruar har ju ingen inkomst som ligger till grund för ATP. Många har också förvärvsinkomster av sådant slag att de inte kan betraktas som pensionsgrundande. Vi bör därför tänka på att folkpensionen förbättras under de år som kommer, men vi orkar inte med att ta allt på en gång.

Herr talman! Herr Skårman har frågat justitieministern vilka åtgärder som vidtagits för att få till stånd en reglering av användningen av översnöfordon och när förslag till lagstiftning i ämnet kan väntas. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Vad gäller användningen av översnöfordon i samband med jakt får jag erinra om att i jaktstadgan den 1 januari 1968 intagits en ny 11 § där tidigare bestämmelser om jakt från motordrivet fordon kompletterats och förtydligats. Bl. a. gäller numera att jakt med skjutvapen inte får ske från något slag av motordrivet fortskaffningsmedel. Sådant fortskaffningsmedel får inte heller användas för att söka efter vilt eller för att spåra, förfölja, genskjuta eller hinna upp villebråd eller på annat sätt hindra det att undkomma. Förbuden omfattar självfallet även jakt från snöscooters och andra översnöfordon. Den tvekan som tidigare kan ha rått + fråga om användning av sådana fordon vid jakt är alltså undanröjd. Övriga i interpellationen berörda frågor beträffande en reglering av användningen av översnöfordon utreds sedan våren 1968. Sålunda behandlar motorredskapsutredningen frågor som hänger samman med fordonens beskaffenhet och kraven på förarna. Rennäringssakkunniga prövar frågor som har samband med renskötseln, naturvården, jaktoch fiskevården, turismen m.m. Utredningen och de rennäringssakkunniga samråder och avser enligt uppgift att lägga fram sina förslag samtidigt. Eventuella förslag till åtgärder torde kunna läggas fram för riksdagen tidigast under nästa år.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

Riksdagsman Tobé i andra kammaren interpellerade för något år sedan med hänsyn framför allt till naturvårdsfrågorna och fick då svar från kommunikationsministern. Utgångspunkten för min interpellation var främst djurskyddsproblemet, men det är ju också en del av naturvården, så jag är glad över att frågan denna gång hamnat hos jordbruksministern, där ju naturvårdsfrågor har sin naturliga hemort. Kanske kan vi därför snart vänta oss ett kraftfullt initiativ för att komma till rätta med denna trafik, som är till oerhörd nytta för den legala och hårda verksamheten i fjällregionerna men blivit en plåga för både djur och människor i händerna på okontrollerade och hänsynslösa okynnesåkare.

Det är bra att så sker, det har mitt fulla gillande. Huvudsaken är att det inte fördröjer frågan om att få kontroll på de allt snabbare snöscooters och de allt talrikare och alltmer hänsynslösa förarna. Jag har i min rätt utförliga interpellation framhållit att jag inte syftar till att försvåra förhållandena för nyttotrafiken. Sedan jag ställde min fråga har jag från ett par håll fått bekräftat att de som har sin gärning i fjällregionerna är mest angelägna om att få kontroll över den hänsynslösa nöjestrafiken, så därvidlag råder inte något missförstånd. Statsrådet Bengtsson påminner i sitt svar om att 1938 års jaktstadga den 1 januari 1968 fått en ny 11 8 med klara och skärpta bestämmelser om jakt med motorfordon från luftfarkoster och motordrivna fordon. Jag har med mig bestämmelserna här, och jag anser att de är bra. Jag tror att de pressades fram genom några filmavsnitt i TV, som visade vilka råa och osportsliga metoder människor kan använda mot försvarslösa djur. Men en lag måste kunna användas. Det är där jag i min interpellation vill ha in stöten. Utan registrering och identifiering av fordonen och utan körkortskrav och därmed kontroll av förarnas lämplighet — nykterhet t.ex. — har vi ingen kontroll över trafiken. Det är en växande skara av anonyma marodörer och nöjesåkare vi vill ha kontroll över. Jag hörde en riksdagskollega — i denna kammare för övrigt — klaga över att påskfriden uppe i fjällen störts av ekan de snöseooters med öppna avgasningsspjäll. Vi vet att djuren skräms bort från sin hemvist, att djur som väcks i sin vintersömn ofta går sin undergång till mötes, och vi har sett på film och hört talas om hänsynslösa och osportsliga jakter. Det är sådant vi vill ha bort. Jag vet att jordbruksministern delar denna synpunkt. Jag vädjar till statsrådet Bengtsson att använda sitt inflytande till att påskynda en lösning av denna fråga.

Herr talman! I sakfrågan skall jag självfallet inte ta upp någon diskussion med herr Skårman, eftersom jag i allt väsentligt känner på precis samma sätt som han. Där dessa fordon gör nytta skall man använda dem men inte där de gör skada. Vad jag vill framhålla är att herr Skårman har bett om en redogörelse för hur långt denna fråga har avancerat, och jag har lämnat det beskedet att vi kan få ett förslag från regeringen nästa år. Att vi inte kan få det i år hör samman med att de två av mig nämnda utredningarna kommer att lämna sina förslag i år. Men dessa skall bli föremål för sedvanlig remissbehandling, och herr Skårman vet att det tar tid. Remissmyndigheterna vill ju ha längre tid än Kungl. Maj:t ger dem. Jag är självfallet inte beredd att här i detalj ange hur man tänkt sig att utforma bestämmelserna så att de blir betryggande i den situation vi nu har. Vi kommer att så fort som möjligt ta ställning till denna fråga när remissbehandlingen av utredningen är klar.

Herr talman! Vi är inte på motsatta linjer här, det vet jag förut, och jag är glad för det. Jag är också glad åt de sista orden i statsrådets anförande, nämligen att han ämnar göra sitt bästa för att påskynda ärendet. I sammanhanget vill jag peka på en sak som hände just när jag lämnade in min interpellation men som kanske inte var den huvudsakliga anledningen till att jag interpellerade. Det hände på norskt område att björnar väcktes upp ur sitt ide och drevs över på den svenska sidan av gränsen, där de sedan inte jagades men skrämdes och förföljdes av snöscooterförare. Det där är något som vi också borde ta upp. I Sverige är vissa djur fridlysta som på norska sidan är fredlösa året om. Det finns till och med djur som är fridlysta här men som det är skottpengar på i Norge. Jag tycker att det skulle vara trevligt om vi kunde få samma bestämmelser i båda länderna. För närvarande har vi inga bestämmelser om snöscooters, men det har norrmännen. Vi har fridlysning och skydd åt en rad sällsynta djur, men så är inte fallet i Norge. Där borde det kunna ske en samordning. Jag tackar för svaret än en gång.

Herr talman! I anslutning till herr Skårmans interpellation och det svar som han har fått vill jag endast understryka hur viktig den här frågan är. Snöscooters har inneburit en revolution för de avlägset boende och den nyttotrafik som behövs i fjällen. På grund av förhållanden som herr Skårman redogjort för har detta fortskaffningsmedel emellertid också inneburit väldiga ingrepp i naturen, vilka särskilt går ut över djuren där. Vad beträffar jakten är väl, som det har framhållits, lagstiftningen ordnad på ett tillfredsställande sätt, men det är den övriga nöjestrafiken, vilken har ökat så kolossalt under den senaste tiden, som verkligen oroar alla dem som har med dessa förhållanden att göra. Jag är glad över det svar som jordbruksministern har lämnat och vill endast understryka betydelsen av att en lagstiftning kommer till stånd och att det inte dröjer länge innan den kommer. På framställning av herr förste vice talmannen beslöt kammaren nu, kl. 11.14, att — för att bereda herr statsrådet Lundkvist tillfälle att, när debatten i andra kammaren så tilläte, lämna ovan berört svar på enkel fråga — ajournera sina förhandlingar till kl. 11.45.

Herr talman! Herr Strandberg har efterlyst en redogörelse för det dagsaktuella läget avseende utbyggnad och investeringar på flygfälten i stockholmsområdet. plats avseende bl.a. uppställningsplatser för flygplan och en provisorisk station för inrikestrafik. På Bromma flygplats planeras bl.a. vissa kompletteringar av radiooch elutrustning. Den sammanlagda kostnaden har beräknats till drygt 12 miljoner kronor. I enlighet med de riktlinjer som riksdagen antagit för investeringar på statens flygplatser upptogs våren 1968 förhandlingar mellan företrädare för kommunikationsdepartementet och berörda kommunala myndigheter i storstockholmsområdet om kommunalt bidrag till de aktuella investeringarna på ifrågavarande flygplatser. Förhandlingarna beräknas kunna avslutas inom kort. Luftfartsverket är berett att påbörja arbetena så snart ett eventuellt avtal träffats och godkänts av nämnda myndigheter och Kungl. Maj:t. Vad gäller utbyggnaden av flygfälten i stockholmsområdet på litet längre sikt vill jag erinra om det utredningsarbete som pågår inom luftfartsverket avseende ett helt nytt stationsområde på Arlanda. Vidare pågår inom ramen för regionplanearbetet för stockholmsområdet en utredning om möjligheten till lokalisering av ytterligare flygfält inom regionen. Detta arbete sker i kontakt med bl.a. luftfartsverket och flygföretagen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Lundkvist för svaret på min fråga. När jag ställde den hade jag inte kännedom om att vi i dag inte skulle ha något arbetsplenum. Jag är glad att statsrådet ändå tar sig tid att komma hit för att diskutera detta väsentliga spörsmål. Det svar jag fått talar, vad gäller Arlanda, närmast om den provisoriska stationen för inrikestrafiken. Men i svaret säger statsrådet en sak som jag är något konfunderad över. Att det pågår förhandlingar känner jag till, men nu sägs det att luftfartsverket är berett att påbörja arbetena så snart ett eventuellt avtal träffats och godkänts. Jag utgår verkligen, statsrådet Lundkvist, ifrån att det inte är fråga om ett eventuellt avtal utan att det är fråga om att här måste till ett avtal. När jag ställde min fråga gjorde jag det med utgångspunkt från en tidningsuppgift, enligt vilken statssekreteraren i kommunikationsdepartementet krävde att få ett klart besked av KSL. Enligt vad jag fattade skulle detta besked från KSL:s sida vara framlagt den 17 april. Jag hår nu också konstaterat att KSL har svarat kommunikationsdepartementet den 18 april. När jag tittar på vad det här svaret innehåller kommer jag i tankarna tillbaka till vad jag en gång från denna talarstol yttrade om den cirkus som pågår mellan flygföretagen, KSL och departementet. Jag säger detta av den enkla orsaken att KSL fortfarande vidhåller sin inställning — och gör det ganska bestämt — att man icke vill acceptera det beslut som riksdagen fattade rörande principer för investeringar på våra flygplatser. Man har den bestämda uppfattningen att Arlanda flygplats skall betecknas som riksflygplats och att det är helt en statlig angelägenhet att svara för Arlandas utbyggnad. Men man säger vidare att man naturligtvis kommer i sådana speciella situationer, inte minst med hänsyn till överflyttningen av inrikestrafiken som redan har påbörjats, att man ändå måste acceptera den provisoriska utbyggnad som nu skall pågå. Man understryker emellertid i detta sitt svar till kommunikationsdepartementet att detta är att se såsom ett engångsbidrag för att klara den kritiska situation som uppkommit och att den principiella inställningen är oförändrad, dvs. att här vill man inte vara med och betala. Jag har inte ställt frågan, herr talman, för att försöka »nagla fast> kommunikationsministern utan snarare därför att jag vill att kommunikationsministern skall känna med sig att han har vårt stöd i sitt agerande gentemot KSL. Det är för mig det mest väsentliga. I annat fall tvingas vi här i riks dagen till att ånyo ta upp principfrågan om investeringspolitiken. Att förhållandena på Arlanda redan nu är totalt föråldrade tror jag också att statsrådet och jag är helt överens om. Jag skall i dag, herr talman, lämna brommafrågan därhän; man begär ju nu att skiljemän skall kopplas in med hänsyn till gamla avtal. Det är beklämmande att konstatera att i Arlandas ankomsthall på 300 m? vid trafiktoppar 450 personer vistas samtidigt. Det betyder ett utrymme av 0,7 m? per person. Avgångshallen ger i sin tur vid trafiktoppar ett utrymme av 1,2 m? per person. Nyligen har vi startat övergången till jettrafik på lulelinjen, och vi kommer såvitt jag förstår att under årets lopp ha övergång även på andra inrikeslinjer. Det är fullständigt föråldrade förhållanden man får uppleva på Arlanda i dag. Allt detta gör att jag avslutningsvis än en gång vill understryka att statsrådet med kraft bör verka för att en investering här kommer till stånd. Den är nödvändig om inte hela flygutvecklingen i landet skall halka efter fullkomligt. Jag hoppas att statsrådet förstår att någon kritik icke riktades mot honom i min fråga. Snarare innebär den ett understödjande av statsrådets oavvisliga plikt att lägga sin tunga hand på det rådande förhållandet så att vi får en vettigare lösning än vi har i dag.
Herr talman! Med hänsyn tagen till den helhjärtade uppslutning från frågeställarens sida som departementet tydligen kan påräkna skall jag inte utveckla några ytterligare synpunkter på ärendet i dag, eftersom det är en sak som vi har att diskutera med de kommunala myndigheterna i Stockholm. Jag vill bara lämna den upplysningen att KSL har givit en rekommendation men att vi avvaktar det besked vi måste få från Stockholms stad och Stockholms läns landsting innan vi kan komma i gång med de arbeten som också jag är utomordentligt angelägen om att vi skall kunna utföra så snabbt som möjligt.

Herr talman! Jag har bara den kommentaren till vad herr statsrådet nu sade att jag för mitt vidkommande inte ser någonting tokigt i att herr statsrådet ännu en gång ger KSL det föreläggandet att till en viss tidpunkt avlämna sitt slutliga besked. Kräv detta, kräv det till ett visst datum! Blir beskedet inte det jag tror herr statsrådet och jag själv vill ha, då skall vi ta upp debatten på nytt.

Herr talman!

Verksamheten regleras genom kungörelsen om offentlig förevisning av djur. I denna föreskrivs bl.a. att veterinär skall besiktiga tävlingsbanan och närvara vid tävlingen. Om djur utsätts eller befaras kunna bli utsatt för djurplågeri, får veterinären med omedelbar verkan helt eller delvis förbjuda tävlingen eller visst eller vissa djurs deltagande. Veterinärstyrelsen fastställer grunderna för den ersättning till tävlingsveterinär som betalas av tävlingsanordnaren. Enligt min mening ger gällande bestämmelser tillräckliga möjligheter för tävlingsveterinär att helt oberoende av den som anordnar tävlingen hindra att djur utnyttjas otillbörligt. Förslaget om startkort härrör från veterinärstyrelsen och anvisningar för kortens användning torde komma att meddelas av styrelsen. Startkorten vid hästtävlingar bör betraktas som ett led i tävlingsveterinärernas verksamhet.

Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet Bengtsson för hans vänlighet att ställa upp här i dag. Jag skulle ha fått svaret tidigare men på grund av olika omständigheter hade jag då inte möjlighet att ta emot det. Mitt tack för självå svaret är däremot kanske inte fullt lika hjärtligt. Jag tycker att det ändå är ett ganska tunt dokument. Visserligen säger statsrådet i slutet av det stycke som avhandlar veterinärkontrollen att enligt hans mening ger gällande bestämmelser tillräckliga möjligheter att hindra att djur utnyttjas otillbörligt. Detta är inte helt i enlighet med i varje fall min uppfattning och inte med många andras heller, vet jag. Ifrågavarande kontroll kan inte sägas vara tillfredsställande. Den sker för närvarande direkt i anslutning till tävlingarna, vid många tävlingsbanor har man förhandsspel på totalisator och tidspressen är stor. Vid vissa landsortstävlingsbanor förekommer det till och med att man anlitar distriktsveterinärer som banveterinärer, och det är klart att detta kan få otillfredsställande resultat. Därmed inget ont sagt om dessa veterinärer. De kan naturligtvis vara kunniga men sakna erfarenhet på hästar men ändå tvingas att medverka vid sådan här besiktning. Nej, det vore naturligtvis betydligt bättre om man kunde visa upp hästarna före varje tävling så att vederbörande i lugn och ro kunde få studera dem. Banveterinärerna skulle dessutom kunna ha hand om foderkontroll och kanske stallhygien m.m. De hästar som man tvingas ta ur före en tävling skulle kunna besiktigas av en kontrollkommission som består av banveterinär och någon annan. Kommission är kanske ett oriktigt uttryck, men någon mer än banveterinären borde få titta på hästen och säga ifrån om den är utsliten eller kanske felaktig och därför bör tas ur. Jag tror att det vore riktigt att tackla problemet på det viset. Men det primära och det som jag slutgiltigt vill komma fram till är att det saknas instruktion för banveterinärerna. Visserligen säger statsrådet i sitt svar att »verksamheten regleras genom kungörelsen om offentlig förevisning av djur». Om jag skulle visa upp en björnunge hemma i Kulla, skulle det falla under samma bestämmelser som de som gäller på Solvalia, där det omsätts hundratals miljoner kronor. Det är helt orimligt. Det borde naturligtvis finnas en särskild instruktion för banveterinärerna så att var och en av dem, på vilken bana han än befann sig, hade en likartad instruktion att handla efter. Då skulle naturligtvis tyngden i deras åtgärder bli betydligt större. Statsrådet säger här att veterinärstyrelsen fastställer grunderna för ersättningen till banveterinärerna, men de är ändå betalda av de lokala tävlingsanordnarna. Det är naturligtvis inte så lätt, när det förekommer förhandsspel, tidspress och andra faktorer som påverkar detta i negativ riktning, för en banveterinär att dra ur en häst och säga att den hästen inte får tävla nu. Dessa förhållanden är otillfredsställande. Banveterinären måste i varje fall kunna bygga sitt ställningstagande på en utförlig och ordentlig instruktion. Det borde man kunna begära. Allt detta har ju tillkommit för att skydda hästarna, för att se till att äldre, utslitna eller felaktiga hästar verkligen inte används. Jag skall be att få återkomma till det i anslutning till frågan om startkorten, men jag vill redan nu säga att det vid en kurs, anordnad för hästfolk i Skåne, vitsordades av flera veterinärer — och även andra — att det är fel att det inte finns någon ordentlig instruktion. Där sade chefsveterinären Fritz Sevelius, som drog upp frågan om det önskvärda i att utfärda startförbud för nedslitna tävlingshästar — och han fick rejält gensvar från alla håll — att det sker en viss rovdrift med gamla tävlingshästar som har gjort sitt. Andra framhöll att nedkörda tävlingshästar inte fick bli handelsvara. Det ligger ganska nära till hands att man ändå försöker utnyttja hästarna otillbörligt. Jag kommer nu till den sista delen av svaret, där det är fråga om startkorten. Den frågan avfärdar statsrådet på fyra rader. Jag anser att detta är den väsentligaste reform som är påtänkt på detta område. Visst är startkorten, som det står på sista raden, ett led i tävlingsveterinärernas verksamhet. Men de är också ett led i att rädda utslitna hästar. Det finns en viss tendens att vilja flytta hästar, som fått startförbud på de stora banorna, norrut eller till mindre, lokala tävlingsbanor och försöka köra med dem där. Det är då startkorten skall finnas och följa hästen, och — jag återkommer till det — det skall finnas en ordentlig instruktion för banveterinären så att han kan handla med ledning av vad som står på startkorten. Statsrådet avfärdar förslaget om startkort med en axelryckning och säger — vilket är ganska märkligt — att »anvisningar för kortens användning torde komma att meddelas av styrelsen». »Torde komma» — varför inte klämma i med friska takter och säga att veterinärstyrelsen skall utfärda bestämmelser om startkort. Jag tycker att svaret inte andas tillräcklig kraft när det gäller handhavandet av en så pass angelägen sak som det här trots allt är.
Herr talman! Jag vet inte vad det är för kraft herr Häbinette efterlyser. Jag har försökt att ge sakliga svar på två frågor som ställts till mig. Att jag inte kan tala precis som en hästkarl kan ju inte förändra sakfrågan. Till att börja med vill jag säga att herr Häbinette har fel då han påstår att veterinärerna skulle sakna instruktion. Som framgick av mitt svar regleras den här verksamheten i kungörelsen om offentlig förevisning av djur. Jag vill fästa uppmärksamheten på att den kungörelsen har funnits länge, men verksamheten vid våra tävlingsbanor reglerades inte förrän 1967. I anslutning till kungörelsen har veterinärstyrelsen, som har ansvaret för verksamheten, också utarbetat en PM för veterinärerna om hur de skall förfara. Varenda veterinär som sysslar med verksamheten vid tävlingsbanorna har sålunda klart angivet för sig hur han skall göra. Jag kan läsa upp en del av vad han skall hålla på med. Veterinären skall besiktiga startande hästar t.ex. i fråga om selning och sadling, kontrollera hästkorten, föra <arkivexemplar av hästkort för banans egna hästar, kontrollera banan, utfärda startförbud och dessutom göra en hel rad andra saker. Han ingriper också när så erfordras. Det förhåller sig inte så som herr Häbinette säger att vi på tävlingsbanorna skulle ha veterinärer som är främmande för denna verksamhet. Enligt den uppgift som veterinärstyrelsen har givit mig — en uppgift som jag inte har någon som helst anledning att betvivla — har det sedan den 1 januari 1967 bara funnits sådana tävlingsvete rinärer som fått specialutbildning för ändamålet, och det tycker jag är ganska betryggande. Jag har inte avfärdat startkorten med en axelryckning, utan jag har lämnat svar på herr Häbinettes fråga. Han har frågat vem som har ansvaret för startkorten, och jag har med den vänlighet som är min egen talat om att det är veterinärstyrelsen som har kommit upp med idén. Styrelsen har utarbetat ett förslag, och travoch galoppförbunden hade möjlighet att inkomma med synpunkter på kortens tekniska utformning. Det är meningen att korten före varje tävling skall uppvisas för tävlingsveterinären. Om kort inte visas eller om den senaste anteckningen på kortet anger startförbud eller skada på hästen, får den hästen inte starta. Ansvaret för kontrollen av startkorten ligger hos veterinärstyrelsen. Naturligtvis kunde jag ha uttalat mig med större självsäkerhet och sagt att det är klart att styrelsen kommer att utarbeta anvisningar rörande startkorten. Sammanfattningsvis vill jag säga att jag självfallet inte har annan mening än herr Höbinette. Det gäller att se till att de djur som används i tävlingarna får den allra bästa behandling. Veterinärstyrelsen har, som sagt, ansvaret för att de bestämmelser som tillkom 1967 efterlevs. Såvitt jag förstår finns det med den erfarenhet vi har i dag ingen anledning att ändra dessa bestämmelser. De ger oss möjligheter att på ett tillfredsställande sätt övervaka tävlingsverksamheten. Till sist ett par ord om den antydan herr Hiäbinette gjorde om att veterinärerna skulle ha något slags ekonomisk bindning till tävlingsarrangörerna. Detta måste vi nog tillbakavisa, ty tävlingsveterinärerna får ju en ersättning som är reglerad och bestämd av veterinärstyrelsen. Tidigare var det möjligen på det sättet att banveterinärerna stod i ekonomisk beroendeställning till galoppsällskap och andra tävlingsarrangörer, men så är inte fallet numera — de är icke på något sätt ekonomiskt bundna vid arrangörerna. För att belysa hur man försöker få veterinärerna att bli mer och mer kunniga och lämpliga för denna verksamhet vill jag nämna att veterinärstyrelsen av jordbruksdepartementet begärt medel för att anordna s.k. banveterinärdagar för att man på dessa sammankomster skulle kunna diskutera de sammanställningar som styrelsen gjort över tävlingsveterinärernas rapporter. Det var meningen och är meningen att veterinärerna på grundval av de vunna erfarenheterna skulle kunna få till stånd en enhetlig bedömning och större möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Herr talman! Jag har alltså den uppfattningen att det här gäller att skydda de djur som deltar i de tävlingar det här här fråga om, och jag anser att vi bör kunna göra detta med hjälp av de bestämmelser som finns.

Herr talman! Det är bra att vi har samma uppfattning om att de djur det här gäller bör skyddas. Jag har liksom aldrig ifrågasatt detta, utan jag tror att både vi som nu diskuterar denna fråga och de myndigheter som vi har blandat in i vår diskussion är besjälade av denna önskan — därom råder nog ingen tvekan. Det är emellertid klart att det finns svagheter i det nuvarande systemet, vilket jag nyss påpekat. Och jag tycker att detta bör observeras av departementet. Visserligen säger herr statsrådet Bengtsson att det finns en kungörelse som reglerar verksamheten för banveterinärerna — jag är medveten om detta — men när herr Bengtsson skall räkna upp vad en banveterinär skall göra blir det litet torftigt, det måste jag säga. Banveterinären skall se på banan, han skall föra liggare eller journal och han skall utfärda startförbud — och herr statsrådet säger att detta också har förekommit. Min tanke om en instruktion innebär att den skall innehålla en detaljerad framställning om hur en häst inte får bete sig för den händelse han skall släppas fram. Jag tror att det är detta som saknas. Även om herr Bengtsson aldrig så mycket läser i sina papper, saknas det en instruktion som reglerar detta. Jag återkommer till vad herr Bengtsson anförde om den ekonomiska bindning som förelåg mellan veterinären och det galoppeller travsällskap det gäller. Jag menade inte att det var fråga om någon direkt ekonomisk bindning mellan veterinären och det lokala sällskapet. Men när det inte finns någon detaljerad instruktion, när det är pengar satsade och det är tidsnöd, är det mycket svårt för veterinären att säga till det sällskap som betalar honom: »De där hästarna skall vi ta ur tävlingen.» Först och främst sker här en snabbuppvisning. Jag förstår att herr statsrådet Bengtsson inte varit med om detta, men om man visar upp en häst snabbt, kan en skicklig karl som håller i tyglarna få en häst att gå riktigt bra, även om den är i dålig kondition. Det bör enligt min mening ske en förhandsbesiktning av hästen, och då bör man genom att falla tillbaka på den instruktion jag här avser kunna säga: »Här är det fråga om en hälta; den där hästen uppför sig på det och det sättet, och den skall vi enligt instruktionen ta ur tävlingen.» Det vore betydligt lättare för veterinären att förfara på detta sätt. Jag kommer då tillbaka till detta med att det vid de lokala banorna kan finnas distriktsveterinärer som i och för sig är kunniga och duktiga men som saknar specialutbildning för att kunna klara av en sådan här sak. Hade de en instruktion att gå efter, vore det bättre, ty då kunde de med hänsyn till vad där finns skrivet falla tillbaka på den och säga att den och den hästen inte får tävla. Jag menar att det bör vara på detta sätt, och jag tror att det vore riktigt om det blev ordnat på det viset. Jag vill tillägga ytterligare en sak. Det har sagts att det är veterinärstyrelsen som har ansvaret för denna verksamhet. Enligt herr statsrådet Bengtsson är det ingenting i bestämmelserna som behöver ändras. Men jag tycker att denna lilla diskussion och mina påpekanden väl ändå bör kunna stämma litet till eftertanke. Visserligen kan det sägas att det är bra som det är, men en sak är inte så bra att den inte kan göras bättre. Varför kan man inte underlätta för de veterinärer, som skall syssla med dessa arbetsuppgifter, genom att utfärda en mera detaljerad instruktion av det slag jag här anfört?

Herr talman! Tilläggssjukpenning i samband med barnsbörd får som bekant varje kvinna som är försäkrad, för så vitt hon inte ägnar sig åt något arbete under tiden för ledigheten. Detta är ett krav enligt den allmänna försäkringslagen, ett krav som försäkringskassorna benhårt har hållit på. I ett par fall har principen hårdragits så långt att det väckt berättigad uppmärksamhet: inte en dags tjänstgöring, inte ett enda sammanträde utan att tilläggs sjukpenningen äventyras för den återstående tiden. Det är närmast den in dignation som detta har väckt — det stod klart att det var en orimlig ordning — som i sinom tid har lett till den proposition som andra lagutskottet behandlat i det utlåtande som nu ligger på riksdagens bord. Det framlagda förslaget innebär en uppmjukning av bestämmelserna, så till vida att en kvinna skall få ägna sig åt förvärvsarbete under sammanlagt högst 30 dagar utan att hon mister sin tilläggssjukpenning under den återstående tiden. Det är ett steg framåt. Motiven för systemet att ge kvinnorna tilläggssjukpenning har varit två: dels att modern skall få ta igen sig efter förlossningen och under amningstiden — fast nu lär förresten mycket få mammor amma — dels att modern skall få vara tillsammans med barnet. Båda motiven är verkligen fullt aktningsvärda. Frågan är väl bara vem som bäst känner till hur mycket modern orkar, hon själv eller myndigheterna. Säkert är det i många fall, som också någon av utskottets ledamöter med personlig erfarenhet har sagt, betydligt lättare att sitta och skriva maskin än att sköta en baby och dennes större syskon. De här bestämmelserna är skyddsbestämmelser för kvinnan och barnet. De som bäst känner behovet av skydd är naturligtvis vederbörande kvinnor själva, om de är mentalt och fysiskt friska och kan bedöma sin situation. Bestämmelsen om = tilläggssjukpenning, som är avhängig av om kvinnan är hemma och sköter sitt barn, kan aldrig bli en tvångsbestämmelse. Ingen människa i världen kan hindra en nybliven moder från att veckan efter förlossningen börja arbeta i förvärvslivet eller att arbeta hemma, om hon så finner lämpligt och förenligt med sin ekonomiska fördel och sina möjligheter över huvud taget. Bestämmelsen är enbart till för att ge kvinnan valfrihet och möjlighet att vara hemma. Att hon skall tvingas att sköta sig själv och barnet kan varken vara meningen med det hela eller ens möjligt att realisera. Det är bl.a. detta resonemang som ligger bakom den motion som väckts från bl.a. folkpartihåll och som avsatt de tre reservationerna. Dessa innebar inte alls någon nedvärdering av att den nyblivna modern här får möjlighet att stanna hemma och vara tillsammans med barnet. Det anser vi vara en positiv sak, men vi tycker att kvinnorna själva bör få full valfrihet att arbeta eller vara hemma under de 180 dagar det gäller. Någon gräns skall inte sättas. Det är kvinnorna själva som bäst kan avgöra om de orkar och vill arbeta, och det finns knappast någon anledning att sätta gränsen just vid 30 dagar. Det måste i varje fall alltid bli ett tröskelproblem som blir besvärligt att bemästra. Vill de arbeta 40 eller 50 dagar må de göra det. Då blir det naturligtvis också ett tröskelproblem, men ramen är i alla fall vidare. Vi anser att det inte bör göras någon inskränkning alls under dessa 180 dagar. Om man inte gör det, kan kvinnorna nämligen välja ett vikariat, en möjlighet till fortsatt utbildning mot betalning — eller vad det nu kan vara. Vi motionärer är i gott sällskap, får jag förmoda, eftersom både LO och TCO har samma inställning till jproblemet som vi har. Skyddssynpunkterna, säger LO, tillgodoses genom arbetarskyddslagens bestämmelser om rätt till tjänstledighet i samband med barnsbörd och förbud mot visst ansträngande arbete under den närmaste tiden efter förlossningen, kompletterade med den ekonomiska möjligheten att utnyttja denna ledighet som tilläggssjukpenningen erbjuder. Varför skall vi då inskränka denna valfrihet? Kvinnan är inte mer omyndig som barnaföderska än i andra sammanhang. Det talas innerligt från socialdemokraterna närstående kretsar om det rimliga i att kvinnorna själva får full valfrihet när det gäller att föda ett barn. Det är ett betydligt allvarligare övervägande, det vågar jag försäkra mina herrar. Nog skall vi då kunna tillerkänna dessa kvinnor full valfrihet att förvärvsarbeta eller vara hemma. Jag tror inte annat än att många kvinnor i denna situation väljer att stanna hemma under en viss tid, men de må själva fatta avgörandet. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till reservation I. Reservation II innehåller ett yrkande att föräldrarna själva skall få välja vem som skall vara hemma och sköta det barn som är bådas. Pappor är föredömligt duktiga och intresserade i våra dagar. Vi pratar så mycket om jämlikhet mellan könen numera att en gammal kvinnosakshäst som jag blir innerligt trött på att det bara pratas och inte görs någonting. Nu tycker jag att man kan manifestera allt detta talande i ett positivt handlande. Det här kan inte vara svårt att genomföra och kan inte medföra några prejudikat. Ge fadern en del av tilläggssjukpenningen om familjen anser det lämpligt att han stannar hemma och sköter det nyfödda barnet. Jag tycker inte att det finns någon anledning att vänta på en utredning. Det måste ändå komma ett sådant förslag i samband med en jämlikhetsreform, om man över huvud taget skall införa jämlikhet på olika områden. Det skulle se snyggt ut om riksdagen här gjorde slag i saken, och därför ber jag att få yrka bifall till reservation II. Utskottet ansåg 1967 — det blev också riksdagens beslut — att Kungl. Maj:t skulle utfärda tillämpningsföreskrifter i stället för att i lagtexten reglera innebörden av uttrycket förvärvsarbete. Sådana centrala anvisningar som grundar sig på rättspraxis och annat tillgängligt material måste vara av värde för de tillämpande myndigheterna. Det kan annars lätt bli olika uppfattningar om vad som menas med förvärvsarbete. Sådana anvisningar har inte kommit, men vi anser att de behövs. Vad är t.ex. ett förtroendeuppdrag? Är det jämställt med förvärvsarbete att sitta på ett sammanträde en kväll? Jag tycker att det bör ligga utanför vad som kan anses vara förvärvsarbete. Skall sammanträden räknas in i de 30 dagar, som en nybliven moder enligt propositionen framgent skall få arbeta, måste det bli en rent matematisk uppskattning av hennes möjligheter. Hon kan omöjligen veta hur många sammanträden det blir under de 180 dagarna. Hon skall då spara dagar, anser tydligen utskottet. Det måste vara en fullständigt orimlig uppläggning. Man måste väl här åtminstone undanta sammanträden och liknande uppdrag, för vilka kvinnan kanske får en obetydlig ersättning. Har man ingen ersättning alls, kommer ju dessa uppdrag inte in 1 bilden. Jag tycker att vi inte har råd att vältra ens den minsta lilla sten framför fötterna på det fåtal kvinnor i barnafödande åldrar, som vill ägna sig åt politisk eller annan samhällelig verksamhet. De är sannerligen inte många. Detta kan omöjligen vara någon samhällsekonomisk fråga och inte heller någon principiell fråga, såvitt jag förstår. Staten lär väl tjäna på att kvinnorna arbetar efter måttet av sina krafter under den här tiden. Jag vill sluta med att säga att kvinnor i denna situation faktiskt inte är mer omyndiga än män. Allt talar för ett bifall till de tre reservationer som är fogade till utskottsutlåtandet, och jag ber alltså att få yrka bifall till dem.

Herr talman! Om inte fru Hamrin Thorell hade särskilt apostroferat en folkpartimotion i detta ärende, skulle jag i stort sett ha kunnat nöja mig med att instämma i vad hon sade. Nu är jag tvungen att påminna om att det finns motionärer i ärendet även från det parti jag företräder. När jag ändå har begärt ordet för att säga detta, skulle jag vilja tillfoga några synpunkter. Man talar i detta ärende om skyddsoch vårdnadsintressen, som om de vore likvärdiga storheter under hela den sexmånadersperiod som det är fråga om. Jag tycker inte att det är alldeles riktigt att man gör på det sättet. Det är för mig uppenbart att skyddsintressena så långt som de hänför sig till modern — och det är väl det saken gäller — har reglerats i arbetarskyddslagstiftningen. Där har man satt ut en tid på ett antal veckor då modern inte skall delta i arbete. Det följs nu upp här, och om den saken finns inte så mycket att säga. Men ju längre tid som förflyter efter förlossningen desto starkare framträder naturligtvis vårdnadsintressena beträffande barnet. Där får man väl säga som fru Hamrin-Thorell sade att i våra dagars unga familjer är pappan ofta lika väl skickad som mamman att svara för vårdnaden av barnet. Jag har sett många sådana fall, och jag tycker inte man skall göra det omöjligt för de familjer som så vill att lösa frågan på det sättet att pappan tar huvudansvaret för vården. Jag har i min yrkesverksamhet stött på denna fråga ganska många gånger. Som ledamöterna kanske vet har jag mycket med lärare att göra. Det är arbetstagare som ofta är gifta med varandra, och det är mycket vanligt att de vänder sig till sin förbundsexpedition och frågar om möjligheterna att mamman går i tjänst och pappan stannar hemma. Deras handlande dikteras inte av några som helst ekonomiska intressen, ty familjens ekonomiska situation är precis likadan, oberoende av vem som är i tjänst, utan det är interna bedömningar som hänför sig till familjen och mycket ofta till vad som är nyttigt och lämpligt för deras arbetsplats, för skolan. Det kan ju vara på det sättet att mamman just för tillfället arbetar inom en avslutningsklass och det finns ett starkt intresse att hon så mycket som möjligt ger ett fortsatt stöd i undervis ningen av de elever som hon har haft en längre tid. I det sammanhanget skulle jag vilja peka på en annan sak.

Det går ju att stycka upp en lärartjänstgöring i delar. Det kan vara fråga om att fullfölja undervisningen i som jag sade en avslutningsklass eller något sådant. Det är inte fråga om så många timmar utan om en partiell tjänstgöring. Den bestämmelse, som tydligen kommer att beslutas här, omöjliggör såvitt jag förstår en praktisk lösning av detta problem. Närbesläktad härmed är den situation som egna företagare kan råka i. Jag tänker t.ex. på sjukgymnaster, som har en eller annan patient för vilken de vill fullfölja behandlingen under en längre period — det tar kanske en timme då och en timme då. Eller tag en kvinnlig tandläkare eller en advokat som anser sig böra fullfölja ett uppdrag under en längre period till fördel för patienten eller klienten. De skulle få möjlighet att göra det om riksdagen här följer förslagen i reservationerna. Det torde däremot bli omöjligt om man följer utskottets förslag. Därför ber jag, herr talman, få instämma 'i fru Hamrin-Thorells yrkande om bifall till reservationerna.